Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på mina frågor. Sverige står upp för demokrati och vill vara en röst för demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. I en tid när mänskliga rättigheter förtrycks, när människor drabbas hårt av ofrihet och när demokratin blir en potemkinkuliss för just det förtrycket är det viktigt att vi är tydliga - och att vi är det i förtid. Vi har sett hur den ena ledaren efter den andra söker leka demokrati. Innan man startar den leken, eller det dramat, är det oerhört angeläget att vi blir en tydlig röst från svensk sida men också från EU:s sida. Vi behöver vara tydliga med att det här inte är vad vi menar med demokrati. Jag har nyligen erfarit att många människor i länder i Afrika misstror demokratin därför att demokratin dras i smutsen genom agerande av den typ som vi nu ser i Venezuela. Den fejkverksamheten måste vi bli en tydlig röst för att avslöja. Maduro valdes ofritt. Han är inte en legitim president. Nu hamnar vi i ett läge där han har skapat en illegitim konstitutionell församling som lagstiftar och ger honom mandat. Nu under hösten har han getts mandat att lägga vantarna på i princip allt i Venezuela. Som han ser det kan han göra det lagligt. Det som pågår i Venezuela är att ytterligare år läggs till årtionden av förtryck och vanskötsel som drabbar det venezuelanska folket hårt. Vi hamnar nu i ett läge där Venezuela saknar en legitim president och kommer att sakna ett legitimt parlament. Då måste man, fru talman, ställa sig frågan vem man ska föra samtal med, om man nu ska föra vidare samtal i kontaktgruppen. Behöver man inte ta ett omtag för att kunna säkra en annan utveckling? Behöver man inte lägga till nya metoder och göra det tydligt i förväg? Det är viktigt att det venezuelanska folket, som har kämpat och som kämpar - många flyr också från förtrycket - ser att det inte bara är Maduro som agerar. Det blir ett omöjligt läge om vi ska föra samtal med en illegitim president och en illegitim ledning för ett kommande så kallat parlament och dessutom de andra rösterna sitter i fängelse. Det är en modell som Lukasjenko i Belarus skulle vilja använda. Vi får inte låta det här fortsätta, utan vi måste ta ett omtag. Fru talman! Jag undrar naturligtvis om utrikesministern kan vara tydlig med att uttala stöd för Guaidó som den röst som vi ska föra samtal med och försöka stärka som en del av det demokratiska hopp som vi kan se för det venezuelanska folket.

Fru talman! Vi erkänner inte regeringar, vi erkänner stater. Men när vi ska förhålla oss till illegitima ledningar måste vi säkerställa att vi inte med detta ger stöd och legitimitet bakvägen till förtryckare och diktatorer som till exempel Maduro. Det är naturligtvis viktigt att uttala stöd. Jag talar inte om att erkänna Guaidó. Jag talar om att uttala stöd. Guaidó är den enda företrädaren för det enda legitimt erkända parlamentet i Venezuela. Det måste vara självklart att om man tar initiativ så måste man ta initiativ för att uttala stöd för den enda som har den rösten att vara företrädare för att genomföra ett rättvist och fritt val i Venezuela när det gäller både presidentpost och ett kommande parlament. Det är en tid framöver när vi kan se att man kanske kommer att fängsla hela det gamla parlamentet eller förtrycka och hota. Fru talman! Den rapport som utrikesministern hänvisade till är oerhört tydlig. Oerhörda brott har begåtts mot mänskliga rättigheter. Det har gjorts av regeringen, statliga strukturer och grupper som arbetar med dem. De har begått oerhörda brott på många områden. Fru talman! Straffrihet får inte råda. Det är naturligtvis bra att förlänga mandatet med två år. Men det vore också bra om man gav uppdraget till ICC att pröva de brott som har begåtts. Det är uppenbart att det inte är möjligt att göra det i Venezuela, eftersom rättssystemet i Venezuela är Maduro. Det skulle vara välkommet om också regeringen skulle kunna ta initiativ till att överlämna rapporten och säkra att man får en rättsprocess i ICC om detta. Jag undrar om utrikesministern är beredd att göra det. Frågan är hur vi förhåller oss till kontaktgruppen. Utrikesministern säger att hon vill ha förhandlingar. Men förhandlingar kan aldrig ske på de illegitimas villkor och genom att de leder processen. Vi har sett hur det har fungerat i Syrien. Vi ser det i Belarus. Vi har sett det i så många länder. Då måste man hitta andra sätt att komma fram. Det handlar om de människor som har kämpat och kämpar för sin överlevnad i denna förskräckliga situation. Jag har uppgifter om att 90 procent i princip lever under fattigdomsgränsen. Det är en otroligt svår humanitär situation. Fru talman! Om man går in med resurser i det läget när Maduro anser att allt är hans resurser är risken i det sammanhanget att man göder diktaturen. Man måste vara oerhört tydlig med att de humanitära insatser som man vill göra inte tas om hand av Maduro och hans förtryckare, de som har begått oerhörda brott mot mänskligheten. Då ger man dem ett felaktigt svar.

Fru talman! FN arbetar med sina medlemsstaters mandat. FN arbetar i Venezuela med det mandat som Maduro tillåter. Det måste man också se. Det gäller oavsett organisation. Det är viktigt att inte bakvägen ge Maduroregimen resurser så att den blir den goda gåvans givare och säkrar sina egna hejdukars överlevnad medan folket lider. Då gör vi ont värre. Jag hoppas att regeringen kan vara beredd att agera även med respekt för ICC:s integritet och att domstolen självklart fattar sina egna beslut. Det är inte helt omöjligt för regeringen att överlämna rapporten och peka på rapporten. Det är en tydlig signal att vi tar FN:s granskningsrapport som kom i september på allvar och också gör detta synligt för andra. Fru talman! Vi har ofta ett samtal om MR och sanktioner mot personer som begår grova MR-brott. Vi är på väg fram med en Magnitskijlagstiftning i EU. Vi skulle önska att vi hade det i Sverige. Fru talman! I avvaktan på domstolsprocess, är regeringen beredd att lyfta fram frågan om smarta sanktioner mot de personer som är utpekade som de som har begått brotten mot mänskligheten? Det finns en tydlig lista. Är regeringen beredd att driva sanktioner mot de personerna? Tack, utrikesministern, för debatten!